Herr talman! Jag tror att Heli Berg och jag är överens om att förekomsten av sexuella trakasserier inom Försvarsmakten är ett väldigt stort negativt förtecken för Försvarsmakten. Min uppgift är att förvissa mig om att den ledning som finns i Försvarsmakten och som har att hantera de här frågorna har samma uppfattning och tar lärdom och driver på i den takt man får kännedom om förhållandena. Jag har i mina dialoger med överbefälhavaren försäkrat mig om att så är fallet. Jag är ledsen om jag inte konkret kan svara på ett par av de frågor som Heli Berg ställer till mig. Det hänger ju samman med att det inte är jag som ska tala om hur man ska göra för att implementera en policy och hanteringsordning som är ganska bra. Att göra det jobbet är ett ansvar för den myndighet vi har. Vad jag kan göra är att begära rapporter om hur arbetet fortskrider. Jag accepterar inga kränkningar i Försvarsmakten. Målet är en nollvision, och Försvarsmaktens ledning har precis samma bild. Det är nollvision som gäller. Det betyder att det inte ska vara några sämre förhållanden i Försvarsmakten än på något annat område, för jag utgår från att svenska myndigheter överlag har nollvisionen som bild på det här området och att det även gäller arbete arbetsgivare på andra områden. Det finns alltså ingen frisedel för Försvarsmakten lika lite som det finns det för någon annan arbetsgivare. Då är frågan hur vi ska kontrollera att utvecklingen går framåt. Det är naturligtvis viktigt med de rapport som kommer, de redogörelser vi begär in. Den studie man genomför har man gjort om. Resultatet är under bearbetning. Vi får en rapport i höst. Då får vi se hur situationen har blivit. Så det är inte engångsföreteelser. Jag är inte nöjd med siffrorna även om de har gått ned. Däremot är det svårt, och det vill jag säga till Heli Berg, att dra slutsatser av hur det ser ut i Försvarsmakten och jämföra med studier som görs hos andra arbetsgivare. Det är ingen annan arbetsgivare som mäter vad som har hänt under en treårsperiod. De andra har ettårsjämförelser. Då är det ganska självklart att det förekommer mer trakasserier om man har tre år som man adderar ihop än om man bara frågar vad som har hänt under ett år. Men det innebär inte att vare sig Heli Berg, jag eller någon annan ska vara nöjd med de siffror som hittills har redovisats.
Herr talman! Jo, jag kan hålla med ministern om att det är svårt att jämföra. Det mesta är svårt att jämföra när man har med folk att göra. Men jag får signalen när jag reser runt att det är många som mår dåligt. Det känns som att de inte mår bättre i dag än de gjorde för sådär tre år sedan, när jag kom till försvarsutskottet och började mitt resande till regementen. Trots vad ministern säger om sin dialog med överbefälhavaren är det så att han talar om särintressen, att de driver sina frågor. För mig är det horribelt att tala om jämställdhet som ett särintresse, för det är det inte. Till skillnad från ministern jag tror inte att målen och kraven upplevs som tydliga i verksamheten, inte på alla håll i alla fall. Utan kunskap och insikt kan inte problemet lösas, säger ministern i sitt svar. Det är bra, men vilka utbildningsinsatser och kurser tänker ministern på i detta sammanhang? Ingår det i ledarskapsutbildningen på Militärhögskolan? Det som hittills har funnits har ju inte givit önskat resultat. Det måste till något. När jag för två år sedan debatterade dessa frågor med ministern ansåg hon att det fulla ansvaret för sexuella trakasserier ligger hos förövaren. I dag säger ministern att hon har som utgångspunkt att det är den enskilde arbetsgivaren som måste ta ansvar för efterlevnaden av jämställdhetslagen. Men det är inte vilken arbetsgivare som helst vi talar om utan det är Sveriges största myndighet, vars verksamhet baseras på skattemedel, som med plikt kan tvinga medborgare till tjänstgöring och som dessutom har rätt att bruka våld. Min fråga är: Vem ska ta ansvaret nästa gång vi debatterar? Först var det förövaren sedan var det arbetsgivaren. Vem är det nästa gång?
Herr talman! Det är klart att om det inte fanns en förövare fanns det inga trakasserier över huvud taget. Men om arbetsgivaren får kännedom om att det förekommer sexuella trakasserier är det arbetsgivaren som måste vidta åtgärder. Den saken är fullständigt klar. Det kan inte vara ett primärt ansvar att någon annan ska göra det än den som är arbetsgivarföreträdare. Däremot tycker jag att det är viktigt att man har en sådan öppenhet i de här frågorna att det också kommer fram till ledningen att detta förekommer. Det är väl i så fall bra om öppenheten har ökat. Då kanske både Heli Berg och jag kan stå ut med att det under en övergångsperiod, som är nog så plågsam för Försvarsmakten i sin helhet, blir skriverier om trakasserier, alltså om det betyder att man ändå går till roten med detta. De som ska vidta åtgärderna är Försvarsmakten. De ska som arbetsgivare se till att det här rensas ut från arbetsplatsen och att både den som har förövat det hela och den som har blivit utsatt blir klar över att här har övergrepp skett. I den relationen är det ganska klart att den som har blivit utsatt för trakasserier inte har någon skuld i sig. Man ska kunna vara på sin arbetsplats utan att behöva bli utsatt för något sådant. Sedan är frågan: Vad gör man? Det är ju en integrerad del av all ledarskapsutbildning i Försvarsmakten. Försvarsmakten har också för mig redovisat en omfattande utbildningsplan som gäller jämställdhetsutbildning för all förbandsledning. Det är naturligtvis så att när kunskap kommer om både på vilket sätt det sker och var ökar också precisionen i utbildningen. Den bör alltså kunna bli effektivare och bättre. Men fortfarande är det så att de som ska genomföra det här är Försvarsmakten. Jag har ändå tagit del av JämO:s utlåtanden som säger att det finns mycket ambitiösa planer och att det också finns bra handlingsstrategier. Det är föredömligt, det som redovisas från Försvarsmakten. Det handlar naturligtvis om att implementera det och se till att det sätts i praktiskt arbete. Nu har Försvarsmakten varit starkt i fokus, och jag tycker att det är riktigt att de är det också när den här typen av missförhållanden blir kända. Däremot håller jag det inte för osannolikt att det också förekommer i det tysta på andra arbetsplatser. Om man nu har en arbetsgivare som visserligen har ett traditionellt manligt område men som har en jämställdhetsplanering och en åtgärdsplan som JämO tycker förtjänar högt betyg är det naturligtvis så att det finns på flera ställen. Men det kan också svikta i implementeringen. Jag ger mig inte förrän planen är omsatt i praktiken, och jag drar mig inte för att i likhet med, det förstår jag, Heli Berg och många andra ställa frågor. Färdigt blir det inte förrän det är noll trakasserier.
Herr talman! Jag vill återgå till det här med utbildningen. Jag är en gammal utbildnings och skolpolitiker, så jag hakar mig fast vid det. Angående utbildning säger ministern att det är en del av ledarskapsutbildningen. Men vad är det som sker i Försvarsmakten i dag? Den 1 december 2004 inrättades inom Försvarsmakten en jämställdhets och likabehandlingssektion med syfte att främst synliggöra jämställdhets och likabehandlingsfrågor och att skapa en enhet med hög integritet som koncentrerat kunde arbeta med jämställdhet och likabehandling. Nu drar man ned på dessa resurser, som är avsedda att effektivt kunna hantera dessa frågor inom det svenska försvaret. Enligt organisationens egen konsekvensbeskrivning kommer inte riksdagens och regeringens inriktning och mål för jämställdhet att kunna uppfyllas. Det gör mig mycket orolig, men det föranleder ingen reaktion från departementet. Målen och kraven är tydliga, säger ministern. Vem ska i fortsättningen hjälpa till att utbilda de officerare som i sina förband har uppgiften att sköta dessa verksamheter och i sin tur utbilda värnpliktiga? Vart ska de vända sig? Samtidigt lyfter försvarsministern upp dessa frågor på bordet när hon träffar Europas försvarsministrar. Jag tänker nu på resolution 13:25. Det är ju utmärkt. Vi jublar alla över detta. Men ska man inte själv föregå med gott exempel? Vad händer i det svenska försvaret? Nej, herr talman, här har inte myndigheterna eller, som ministern fördrar att säga, "arbetsgivaren" tagit sitt ansvar för efterlevande av jämställdhetslagen. Nästan hälften av de kvinnliga anställda har någon gång känt sig trakasserade. Lönediskrimineringen utreds. Man drar ned på de resurser som skulle kunna ändra på rådande missförhållanden. När det exempelvis gäller budgetfrågor har vi sett hur regeringen har visat stort intresse för Försvarsmaktens måluppfyllelse. Tänk om regeringen visade lika stort intresse för det kapital som personalen representerar.
Herr talman! Jag kan försäkra Heli Berg att det ställs mycket höga krav på Försvarsmakten att både redovisa vilka insatser som sker och vilket resultat man uppnår med sitt jämställdhetsarbete. En annan sak är hur överbefälhavaren väljer att organisera kansliet när det gäller att arbeta med dessa frågor. Det är på en sådan nivå att det inte är en uppgift för regering och riksdag att tala om att det ska vara på ett visst sätt. Om det inte finns några resurser för att bidra till fortsatt utbildning, då får överbefälhavaren i rödaste rappet plocka fram det i sin organisation därför att kravet kvarstår, nämligen att jämställda förhållanden ska gälla för arbetsgivaren Försvarsmakten och i det arbete som bedrivs. Jag kan samtidigt konstatera att man har utbildat 270 rådgivare som finns ute i organisationen. Och det är klart att de utbildare som finns ute på de olika enheterna också ska kunna åstadkomma någonting. I annat fall är det kanske inte utbildning som är rätt insats, och då får man väl komma fram till någonting annat i stället. Jag kan alltså inte stå och tala om precis vilka personer som ska göra jobbet. Jag kräver resultat och engagemang av Försvarsmaktens ledning. Hittills vet jag att det finns ett stort engagemang. Men jag tror att både överbefälhavaren och jag väntar på resultatet.